Herr talman! Den här debatten skall gälla riksbankens förvaltningsberättelse för 1985 och frågan om förlängd valutareglering. Under senare år har riksbanken genomfört en betydande avreglering av kreditpolitiken och inlett en avveckling av valutaregleringen. Vi moderater har drivit på denna utveckling, och som framgår av reservationen till betänkande 24 anser vi att det nuvarande gynnsamma läget bör utnyttjas för att avveckla även återstående regleringar på kreditoch valutamarknaderna. Dagens meningsutbyte kommer väl i fortsättningen mest att handla om valutaregleringen, men jag vill först ta upp några frågor med anknytning till riksbankens verksamhetsberättelse. I en motion påpekade vi moderater att frågan om ansvarsfrihet för fullmäktige i riksbanken visserligen" prövas årligen av riksdagens revisorer och finansutskottet men egendomligt nog utan att riksbankens resultatoch balansräkningar fastställs. Vi föreslog därför att riksdagens beslut om dispositionen av riksbankens vinst skulle föregås av ett ställningstagande till resultatoch balansräkningarna. Ett enhälligt utskott har nu ställt sig bakom detta förslag, vilket betyder att riksdagen i år för första gången kommer att fastställa riksbankens balansoch resultaträkningar för föregående år. Men inte nog med detta. Utskottet har dessutom företagit en ändring i riksbankens bokslut, vilket gett ett 2 miljarder kronor större överskott. Enligt min mening bör även i fortsättningen riksdagen på detta sätt i sak pröva riksbankens förslag till ekonomiska dispositioner och därmed ta ett reellt ansvar för förvaltningen under det gångna året. I den moderata motionen påtalades också de problem som uppkommer till följd av senare års beslut om företags och kommuners påtvingade insättningar på olika konton i riksbanken. Problemen uppstår därför att riksbanken ekonomiskt inte är integrerad i övrig statsverksamhet. Vårt förslag att denna typ av inbetalningar i stället skall göras till riksgäldskontoret återfinns nu 155 också i statsskuldspolitiska kommitténs eniga betänkande. Även om utskottsmajoriteten nu har avstyrkt vårt yrkande, förutsätter jag att frågan därmed — som vi önskar — kommer att övervägas i anslutning till den fortsatta behandlingen av kommitténs betänkande. Så, herr talman, till frågan om fortsatt valutareglering. Fullmäktige i riksbanken begärde i februari att tillämpningen av valutaregleringen skulle förlängas med ett år till den 30 juni 1987. De borgerliga ledamöterna reserverade sig till förmån för en förlängning med endast ett halvår, vilket skulle medge att förslag om avveckling av valutaregleringen under den tiden kunde framläggas och behandlas av riksdagen. Samma motsättning återfinns nu i betänkande 28 från finansutskottet. Anmärkningsvärt nog låtsas inte utskottsmajoriteten om att det under mellantiden har inträffat betydelsefulla förändringar med avseende på frågan om valutaregleringens framtid. Riksbanken har i ett remissyttrande över valutakommitténs förslag förordat längre gående och framför allt snabbare avregleringsåtgärder än vad valutakommitténs mera återhållsamma vänsterhälft hade vågat sig på. Regeringen har senare bekräftat detta omtänkande i den reviderade finansplanen, där det talas om en betydande liberalisering av valutaregleringen som borde inledas redan i år och till en början avse kraven på utlandsupplåning vid företags direktinvesteringar utanför Sverige samt svenskars förvärv av utländska aktier och köp av fastigheter i utlandet. Det är som sagt anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten, som justerade sitt betänkande några dagar efter det att riksdagen mottagit kompletteringspropositionen, över huvud taget inte noterat denna förändring i den egna regeringens synsätt. I en gemensam reservation uttalar sig finansutskottets borgerliga ledamöter för att valutaregleringen bör avvecklas snarast möjligt. Avvecklingen bör vara fullständig och definitiv men kan genomföras stegvis. Till de första stegen hör då lämpligen de åtgärder som riksbanken och regeringen själva förordat. Det bör emellertid uppmärksammas att samtliga dessa förändringar torde ge upphov till utgående valutaströmmar under ett övergångsskede, då anpassningar äger rum. Det är då angeläget att balansera dessa med åtgärder som kan väntas medföra ett valutainflöde. Jag delar regeringens uppfattning i kompletteringspropositionen att det inte bör komma i fråga att använda statlig utlandsupplåning som instrument för att mildra de övergångsproblem som kan uppkomma. Men förbudet gäller enligt min uppfattning statlig utlandsupplåning i den bemärkelse som tidigare varit aktuell, dvs. upplåning i utländsk valuta. Däremot bör det vara möjligt — för att inte säga ändamålsenligt och nyttigt — att tillåta valutautlänningar att förvärva svenska kronobligationer. En avveckling av gällande valutareglering även beträffande portföljinvesteringar skulle inte ytterligare inskränka Sveriges ekonomisk-politiska handlingsfrihet, som ibland görs gällande. Vårt beroende av omvärldens tilltro till vår förmåga att upprätthålla den svenska kronans värde är lika stort i båda fallen. Och som framgått av exempel utomlands skulle med stor sannolikhet en avreglering av portföljinvesteringarna möjliggöra en sänkning av den svenska räntenivån. Med vårt förslag, herr talman, att valutaregleringens tillämpning förlängs endast till årets slut vill vi skapa möjlighet för regeringen att till hösten återkomma till riksdagen med en redovisning av sina planer för regleringens avveckling. En så snabb handläggning bör vara möjlig om man utgår från riksbankens förslag att någon ny valutalag inte skall antas, förrän avregleringsarbetet är genomfört och man då kan nöja sig med en mera begränsad beredskapslagstiftning. I utskottsbetänkandet behandlas även vissa detaljfrågor om valutapolitiken som väckts i motioner under den allmänna motionstiden. Utskottsmajoriteten avstyrker dessa med motiveringen att inga lättnader bör vidtas förrän ställning har tagits till valutakommitténs förslag. Ståndpunkten är — som vi från den borgerliga sidan framhåller i ett särskilt yttrande — märklig, eftersom de för valutapolitiken ansvariga ändå nyligen har klargjort att sådana lättnader är nära förestående. Vad beträffar de enskilda förslagen vill jag konstatera, att villkoren för återbetalning av utlandslån snabbt kan avvecklas i samband med att kravet på utlandsfinansiering av direktinvesteringar utomlands tas bort. Frågan om en gemensam nordisk aktiemarknad får automatiskt sin lösning i ett betydligt större sammanhang i och med att det blir möjligt för svenskar att förvärva utländska aktier. Utlänningar har ju redan möjlighet att köpa aktier på den svenska fondbörsen. Slutligen kan jag konstatera att de förslag i valutafrågor som förs fram från kommunisthåll går i rakt motsatt riktning mot den utveckling som de borgerliga partierna och numera även socialdemokraterna vill förverkliga, varför de bör avslås av riksdagen. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till den moderata reservationen i betänkande 24 samt till de gemensamma borgerliga reservationerna 1, 2, 3 och 5 i betänkande 28.

Herr talman! I februari 1940, den första krigsvintern, infördes valutaregleringen i Sverige genom ikraftträdande av 1939 års beredskapslag. Denna beredskapslag har sedan dess tillämpats hela tiden. Regleringen kan därför beskrivas som en kvarstående krigsreglering. Riksdagen har således varje år sedan 1940 fattat beslut om fortsatt tillämpning av valutalagen och fortsatt giltighet av valutaförordningen. Utskottsmajoriteten föreslår nu i finansutskottets betänkande nr 28 att riksdagen åter skall fatta ett sådant beslut för tiden den 1 juli 1986 till den 30 juni 1987. Själva tillämpningen av valutalagen har emellertid inte varit oförändrad. Först avreglerades de löpande betalningarna — dvs. betalningar för export och import av varor och tjänster. Kapitalrörelser och direktinvesteringar har hela tiden varit reglerade. I samband med betalningsbalansproblemen i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet skärptes valutaregleringen. Då infördes t.ex. den s.k. betalningsbalansprövningen för direktinvesteringar och dessutom kravet på utlandsfinansiering av sådana investeringar. Betalningsbalansprövningen avskaffades sedan av den borgerliga regeringen, och en del andra lättnader genomfördes då också, t.ex. en liberalare praxis för utlänningars möjligheter att köpa svenska börsnoterade aktier. Under hela denna period har dock valutaregleringen varit i kraft. Den lyckades emellertid inte stoppa valutakriser eller perioder med stora utflöden av kapital. Före devalveringen av den svenska kronan 1977 uppgick t.ex. utflödet till ca 14 miljarder kronor under en tremånadersperiod. Den allra största delen var handelsanknutna förändringar, dvs. företag påskyndade betalningar för import i utländsk valuta och väntade med exportbetalningar i svenska kronor. Syftet med denna tillbakablick, herr talman, är att visa att valutaregleringen inte förmått att stoppa valutakriser, och det är det som regleringens förespråkare påstått och det som regleringen i slutänden faktiskt är till för att göra. Verkligheten ger alltså klara bevis för att regleringen inte fyller sitt syfte, och det anser jag vara ett mycket starkt skäl för att avskaffa den. Under de senaste åren har de internationella tendenserna präglats av en mycket stark expansion av de internationella kapitalrörelserna och av fortgående avregleringar i andra länder än Sverige. Mest dramatiskt var upphävandet 1979 av den brittiska valutaregleringen. Under de allra senaste veckorna har även i Sverige börjat märkas vissa tendenser till avreglering. Först kom det av Lars Tobisson nämnda remissvaret från riksbanken på valutakommitténs betänkande. I det remissvaret rekommenderade fullmäktiges majoritet en viss, inte alls obetydlig avreglering. Sedan kom kompletteringspropositionen, där finansministern och regeringen gav uttryck för i stort sett samma ambition till avregleringar. Majoriteten i finansutskottet har emellertid inte låtsats om dessa intressanta händelser. Man skriver helt enkelt att ”nuvarande valutareglering bör förlängas till dess statsmakterna hinner ta ställning till kommitténs förslag”. Jag anser att det hade varit mer naturligt om de motioner som väckts under den allmänna motionstiden om valutaregleringens avveckling hade behandlats i samband med ställningstagandet till kompletteringspropositionen, eftersom man där faktiskt förespråkar vissa liberaliseringar av regleringen. Folkpartiet har under en följd av år förespråkat en avveckling av valutaregleringen. Vi anser inte att existensen av denna ”kvarstående krigsreglering” gör det lättare att föra en sådan ekonomisk politik i Sverige som krävs för att få bukt med de strukturproblem som fortfarande finns i vår ekonomi. Den stabiliseringspolitiska effekten av regleringen är snarast negativ, eftersom den gör det möjligt att skjuta upp nödvändiga anpassningsåtgärder. Vi har därför i reservation till betänkandet föreslagit att tillämpningen av valutalagen och valutaförordningen bara förlängs ett halvt år, till den 31 december 1986. Detta gör det möjligt för regeringen att studera alla remissvar på valutakommitténs betänkande — remisstiden gick ut den sista april — och att lägga fram ett förslag om avveckling av valutaregleringen. Under tiden bör riksbanken genomföra särskilt viktiga liberaliseringar, t.ex. slopande av kravet på utlandsfinansiering vid direktinvesteringar. Detta överensstämmer faktiskt också med vad både riksbanksfullmäktige och finansministern har sagt, och det borde därför inte ha varit omöjligt att smälta för socialdemokraterna i finansutskottet. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation 1 vid betänkande 28. En annan förändring som vi menar bör kunna genomföras omedelbart gäller möjligheten för mindre och medelstora företag att betala tillbaka Prot. 1985/86:141 utländska lån utan att ansöka och — dess värre — ibland få nej hos riksbanken. 14 maj 1986 Detta föreslås i motion Fi722 av Christer Eirefelt m.fl. Det finns många mindre företag i vårt land som har en ganska blygsam utlandsverksamhet och som har gjort stora förluster på de svenska växelkursförändringarna. När de numera anser sig ha möjlighet att betala tillbaka dessa lån för att inte utsätta sig för nya, onödiga risker, menar vi att de bör få den möjligheten. Även större företag kan vilja betala tillbaka utlandslån. Vi menar att man omedelbart bör göra också det möjligt, t.ex. genom att tillåta en snabbare amorteringstakt. Jag yrkar därför bifall till reservation 2. I en annan motion tas önskemålet om en gemensam nordisk aktiemarknad upp. Vi anser att det är angeläget med en liberalisering av aktiehandeln mellan alla länder, inte bara mellan de nordiska. Den liberalisering som motionärerna har önskat sker lämpligen genom den av oss förordade avvecklingen av valutaregleringen, och då behövs inte några särbestämmelser för de nordiska länderna. Jag yrkar därför bifall till reservation 3. Slutligen finns det, herr talman, en motion från vpk som vill minska Sveriges internationella beroende. De åtgärder som där föreslås för att uppnå detta syfte inkluderar skärpning av valutaregleringens tillämpning, nationaliseringar av banker och vissa s.k. nyckelindustrier, övergång till en mer selektiv ekonomisk politik, m.m. Detta är precis motsatsen till vad vi från folkpartiet önskar. Jag yrkar därför bifall till reservation 5.

Herr talman! Egentligen är ju hela det komplex av frågor som behandlas i betänkande 28 just en aspekt av det stora huvudproblemet, Sveriges internationella beroende. Det är också därför som vi från vpk har tagit upp just detta beroende som en huvudaspekt. Vilka är då tendenserna i och följderna av det som pågår i världen i dag och som påverkar den svenska ekonomin och, icke att förglömma, den svenska | politiken? — ekonomin blir ju som bekant mer och mer av politik. För det första kan man säga att privatkapitalismen som system nu mer och mer övergår från att vara organiserad på basis av nationella kapital och den nationella borgarklassen till att vara organiserad i form av stora, jättelika transnationella imperier. Dessa transnationella imperier bryter de nationella gränserna. De har ett naturligt och självklart intresse av att också bryta ned statsauktoriteten i de enskilda nationerna, att göra de enskilda regeringarna mer och mer maktlösa eller att underordna dem sina intressen och krav. Det är bl.a. därför som vi måste ha en valutareglering. Inte för att den är någon patentmedicin i sammanhanget, men därför att den är ett nödvändigt moment för att hålla en viss nationell kontroll över vad som sker. Dessa stora transnationella imperier kan nämligen genom plötsliga hemtagningar av tillgångar från ett land till ett annat eller genom ett stort mått av utförsel av kapital under en begränsad period helt och hållet bringa en nationell valuta i gungning. De kan alltså förvandla en regering till en sprattelgubbe i sina egna händer. Den makten har de. De har också i många länder visat sig ha makten att intrigera politiskt, att störta demokratiskt valda regeringar eller att utöva ett 159 sådant tryck på dem att det demokratiska styrelseskicket i landet destabiliseras. Det kan sådana företag, om de så vill, göra även här i Sverige. Så långt har utvecklingen redan gått. Det finns emellertid en rad andra tendenser, som kommer ur den här transnationaliseringen av det stora kapitalet. Det är de regionala effekterna, som vi börjar se spår av trots den rådande högkonjunkturen och som kan förstärkas framöver. Med den här transnationaliseringen följer också en tilltagande koncentration geografiskt inom de enskilda länderna och ett minskande intresse för de så att säga mer perifera regionerna. Man kan också se att det stora privatkapitalet inte har något intresse för Norrland. Det samlar sig på orter eller i branscher med en annan inriktning. Det är företag och branscher som inte är intresserade av någon regional balans eller som inte har behov av regional arbetskraft. Det är klart att den här typen av maktstruktur inverkar på den nationella självständigheten och på möjligheterna att föra en någorlunda självständig ekonomisk politik. De inverkar på demokratins, de demokratiska institutionernas, parlamentens och regeringarnas möjligheter att sätta upp sådana mål för sin ekonomiska och sociala politik som väljarnas majoritet har röstat fram. Det betyder i klartext att det är arbetarnas partier och regeringar som har utgått ur arbetarrörelsen som i första hand får sin självständighet beskuren. De andra regeringarna är ju redan i kraft av sin ideologi lydiga släpvagnar till multinationaliseringen och till de multinationella kapitalens maktstruktur. De följer med en otrolig anpasslighet ideologiskt dessa maktstrukturers framväxt. Det är därför som den svenska borgerligheten de senaste 15 åren har övergått från att vara en mer socialliberalt inriktad borgerlighet till att bli en mer nyliberalt inriktad borgerlighet. Det är ingenting annat än anpassning till dessa maktförhållanden. Något med vetenskap har det som bekant inte att göra. Den tes man mycket lätt kan uppställa är att det transnationella kapitalets ökade frihet alltid motsvaras av en minskad frihet för de demokratiska institutionerna och för de vanliga arbetande människorna. Det råder en oupplöslig motsättning mellan dessa båda intressen. Ökad frihet och makt för den ene vinns alltid på den andres bekostnad. Det är emellertid inte bara de demokratiska och konstitutionella organen på nationell basis som får sin makt reducerad genom denna transnationalisering och detta ökade internationella beroende. Det uppstår också ett handelspolitiskt beroende, som gör att de stormaktsregeringar som mer eller mindre kontrolleras av eller baserar sig på välviljan från de stora transnationella imperierna, med olika politiska påtryckningsåtgärder kan ge sig på att försöka begränsa handlingsfriheten särskilt hos de mindre nationerna. Det borde de tänka på som alltid annars brukar tala för frihandelns sak. Just den här typen av beroende skapar möjligheter för de stora maktkoncentrationerna på det internationella fältet att inverka på t.ex. Sveriges handelspolitik. Det är därför som vi har dessa påtryckningar och dessa embargon på vissa typer av varor och teknologi. Då är frihandeln inte mycket värd, när den plötsligt inte längre passar det transnationella kapitalet och dess uppdragsgivare i vissa regeringar. Det finns emellertid en djupare och på sitt sätt allvarligare aspekt på det rent ekonomiska och industripolitiska planet. Den har att göra med Prot. 1985/86:141 någonting som borde diskuteras litet mer på den ekonomiska teorins 14 maj 1986 område. i; AN : - i Fortsatt valuta Nationalekonomin i Sverige har inte precis sett några stora gestalter under E Å : z reglering, m.m. 1900-talet. Det har varit mest epigoner. Det finns emellertid en stor gestalt BYN som har kommit med ett verkligt nytänkande, med något originellt som varit någorlunda verklighetsanpassat och inte bara en kammarfilosofi, och det är Gunnar Myrdal. Jag spiller naturligtvis nu inget krut på de borgerliga företrädarna, men det förefaller mig som om arbetarrörelsens företrädare här i kammaren och i finansutskottet nog borde ägna litet större uppmärksämhet åt vad denne arbetarrörelsens internationelle ekonom har att säga. Myrdal har på grundval av inte bara teoretiska reflexioner utan framför allt på basis av ett mycket omfattande empiriskt material, baserat på hans långvariga erfarenhet och hans studier av internationell ekonomi, fastslagit att om man får en extrem specialisering i den internationella ekonomin tvingas i synnerhet de mindre nationerna att uppge viktiga delar av sin industriella kompetens. De får en långt driven specialisering och blir därmed också väldigt starkt beroende av den internationella ekonomin, beroende i en grad som de inte kan göra någonting åt. De blir så uppknutna att de egentligen blir något slags satelliter till det internationella etablissemanget. Då är det ingalunda så, som den ekonomiska liberalismens profeter säger, att denna specialisering skulle gynna den ekonomiska tillväxten i sådana länder som Sverige. Det förhåller sig enligt Myrdal precis tvärtom. Den överdrivna specialiseringen skapar bl.a. luckor i den industriella kompetensen. I stället för en industriell ekonomi som hänger samman, där olika grenar står varandra nära och samverkar med varandra och där tekniska innovationer får en spridningseffekt, får man ekonomiska enklaver, isolerade från varandra. Det är en form av u-landsproblematik, kan man säga, för problemen kommer igen just i tredje världens länder. Detta är i längden negativt för den ekonomiska utvecklingen. I själva verket är det tydligen så att vad som krävs för en sund och balanserad ekonomisk och industriell utveckling är att man har en viss grad av allsidighet. Självklart inte så att man skall producera alla typer av varor som man behöver eller vara verksam på alla områden, för det är en omöjlighet. Men man skall ha ett förhållandevis brett register och vara verksam på de flesta områden inom den aktuella varuoch tjänsteproduktionen i ett visst ekonomiskt stadium. Just allsidigheten har i sig en tillväxtbefrämjande och positiv effekt som inte finns i samma grad när man har denna överdrivna specialisering. Det har också att göra med den ekonomiska politikens, de samhälleliga organens, betydelse som drivkraft i den ekonomiska utvecklingen. Vad de nyliberala profeterna än må säga i sina teoretiska skrifter har den i verkligheten ökat, också i de kapitalistiska ekonomierna. Dessa skulle bryta samman, om de inte hade sin samhällssektor.

Vår uppfattning är att den internationella arbetarrörelsen, för närvarande mycket mindre samordnad än det internationella kapitalet, här löper en mycket stor fara. Det är den jag har velat peka på i det här sammanhanget. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 4 vid betänkande 28.

Herr talman! Valutaregleringen är ett ständigt återkommande debattämne här i kammaren och kommer nog också så att förbli. Men först skall vi kanske klara ut vad valutaregleringen är. Med valutareglering kan man hindra eller begränsa störande kapitalflöden. I dag omfattar regleringen främst rena finansiella placeringar i utlandet. Tack vare en framgångsrik politik har den ekonomiska situationen under senare år förbättrats, även om vi fortfarande har problem. Försvaret av växelkursen står i centrum för penningpolitiken, och valutaregleringen bedöms alltjämt underlätta denna politik. Utvecklingen har den senaste tiden medgivit en allt liberalare tillämpning av valutaregleringen. Vad har då hänt? 1985 beslutade valutastyrelsen att höja beloppsgränsen vid direktinvestering i utlandet för vilken krävs upplåning i utländsk valuta från 1 milj.kr. till 10 milj.kr. Allmänheten behöver fr.o.m. den 1 januari i år inte anmäla utbetalning om högst 25 000 kr. till eller från utlandet. I februari i år förordade riksbanksfullmäktige att valutastyrelsen skulle genomföra ytterligare lättnader i tillämpningen av valutaregleringen, lättnader som avser förtidsinlösen av mindre lån i utländsk valuta, indirekt ägande vid direkta investeringar i utlandet, lån från svenska banker till utlandet samt handel med utlandet i utländska aktieoptioner. Valutakommittén har nu utrett med valutaregleringen sammanhängande spörsmål. Slutbetänkandet har varit ute på remiss, och remisstiden utgick så sent som den 30 april i år. Utskottsmajoriteten anser i likhet med regeringen att en samlad bedömning av remissvaren bör göras innan man gör några ändringar i den nuvarande lagen. Vi menar därför att en förlängning t.o.m. den 30 juni 1987 bör stå fast, för tidigast den 1 juli 1987 kan en ny valutalagstiftning träda i kraft. Herr talman! Otåligheten inom borgerligheten är emellertid stor, och det framgår också av reservation 1 vid finansutskottets betänkande 28. Avvecklingen bör vara fullständig och definitiv, säger man, och den kan genomföras stegvis. Vissa steg har ju tagits, och dem har jag redan redovisat, men en total avreglering är vi absolut inte mogna för. Vi avstyrker därför reservation 1. I reservation 2 stöder man sig på en motion där det föreslås att mindre och medelstora företag skall tillåtas göra förtida återbetalningar av sina utlands lån utan att ansöka hos riksbanken. Reservanterna anser att även större — Prot. 1985/86:141 låntagare bör få återbetala sina lån, så de går litet längre än motionären. 14 maj 1986 Nu har riksbanken varit restriktiv när det gäller förtida inlösen av utlandslån. Visserligen har valutakommittén i sitt slutbetänkande anfört att förtida återbetalning av vissa utlandslån bör medges, men från utskottsmajo Fortsatt valutareglering, m.m. ritetens sida anser vi att det inte finns någon anledning att göra förändringar innan valutakommitténs betänkande har slutbehandlats. Vi avstyrker alltså även reservation 2. Ett annat stående krav från borgerligheten är en gemensam nordisk aktiemarknad. Här gäller samma svar som tidigare, nämligen att det åtagande Sverige gjort genom att ansluta sig till OECD:s kapitalliberaliseringsstadga gör det omöjligt att upphäva restriktioner i vad gäller aktiehandel endast mellan de nordiska länderna. Också reservation 3 avstyrks därför. I reservation 4 behandlas åtgärder för att minska Sveriges internationella beroende. Vi inom utskottsmajoriteten anser också att det är önskvärt att öka spridningen av den svenska utrikeshandeln liksom att minska sårbarheten för internationella störningar genom att krympa den utländska skuldsättningen och begränsa importinnehållet i den svenska produktionen. Sverige är emellertid ett land som sedan länge förespråkat och tillämpat fri handel av varor och tjänster. Det är inte förenligt med våra internationella åtaganden att införa restriktioner eller föra en mera selektiv ekonomisk politik av det slag som reservanten föreslår. De övriga frågorna i reservationen vill utskottsmajoriteten hänskjuta till behandlingen av valutakommitténs slutbetänkande, när vi får en samlad bedömning i frågan. Jag yrkar alltså avslag på reservation 4. Analogt med vad jag sagt yrkar jag även avslag på reservation 5. Herr talman! Jag övergår nu till reservationen i finansutskottets betänkande 24. Det är en reservation från moderaterna. Här vill jag bara göra en påminnelse om att riksdagen tidigare på förslag av finansutskottet antagit särskilda riktlinjer för kredit-, valutaoch statsskuldspolitiken. Detta har sedan givits till känna för fullmäktige i såväl riksbanken som riksgäldskontoret. Ävenså när vi behandlade 1985 års finansplan drog finansutskottet i riksdagen upp riktlinjer för kreditoch valutapolitiken för 1985. Något skäl att ånyo göra uttalanden, som föreslås i reservationen, finner vi från utskottsmajoriteten ej befogat. Jag yrkar avslag på reservationen i betänkande 24. Därmed har jag yrkat avslag på samtliga reservationer i betänkandena 24 och 28.

Herr talman! Skäms Iris Mårtensson? Skäms socialdemokraterna i finansutskottet? Skäms ni för att er regering bytt ståndpunkt och nu utfäst sig att genomföra, som det heter i den reviderade finansplanen, betydande liberaliseringar av valutaregleringen? Det är det intryck man får av ert sätt att lägga upp betänkandet och sedan föra argumentationen här i kammaren. Tesen är att man skall avvakta remissbehandlingen av valutakommitténs betänkande i likhet med regeringen, såsom Iris Mårtensson sade. Det anmärkningsvärda är att regeringen inte ens avvaktade remisstidens utgång utan åtskilliga dagar dessförinnan skickade hit till riksdagen en 163 kompletteringsproposition, där man talade om att man hade för avsikt att genomföra betydande avregleringar på valutapolitikens område. Det är märkligt att man låtsas som att det regnar. Det gäller naturligtvis både ställningstagandet till förlängningen av valutaregleringen och detaljfrågorna, som man, som Anne Wibble påpekade, bara viftar undan fastän man har alla skäl att sakbehandla dem i anslutning till ställningstagandet från regeringen att nu skall valutaregleringen börja avvecklas. Varför inte med ett ord bevärdiga vårt förslag med anledning av riksbankens förvaltningsberättelse om att i fortsättningen inte riksbanken utan riksgäldskontoret skall vara mottagare av de påtvingade depositioner som skall göras? Men det står ingenting, det har inte kommenterats. Man säger bara att det nu inte är det rätta tillfället att lägga synpunkter på hithörande frågor. Efter det att vi har väckt vår motion föreslår statsskuldspolitiska kommittén enhälligt att precis detta skall genomföras. Och man vet det när man behandlar motionen, men man lägger det helt åt sidan. Den stora frågan är valutaregleringens räckvidd. Det är detta som också bestämmer synen på hur länge valutareglering behövs. Varför gör ni motstånd mot att man skall öppna för kortfristiga kapitalplaceringar? Det är ju egentligen detta som skiljer mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna. Fördelen skulle vara att man därmed kunde motväga utflödet och sänka räntan. Varför inte genomföra en avreglering så? Det blir mest smärtfritt för alla genom att man gör flera saker parallellt och därmed gör de nettoutflöden som kan uppkomma så små som möjligt. Svara på det. Det är jag verkligen intresserad av att höra.

Herr talman! Iris Mårtensson sade att detta är ett ständigt återkommande ämne för debatt här i kammaren, och det är alldeles riktigt. Hon sade också att det kommer att så förbli. Det tycker jag var ett utomordentligt beklagligt konstaterande, för det tyder på att utskottsmajoriteten ingalunda är beredd att någonsin avveckla valutaregleringen. Å andra sidan framgick det att Iris Mårtensson har uppmärksammat att det har skett väsentliga förändringar i valutaregleringens tillämpning under förra året, 1985. Hon räknade upp ett antal liberaliseringar som har skett, och slutsatsen av dem blev såvitt jag kunde förstå att vi ännu inte är mogna för en definitiv avveckling. Detta vittnar inte om någon större förståelse för vilka sakskäl som motiverar en sådan definitiv avveckling. Jag vill minnas att majoriteten här i kammaren för ett år sedan inte alls kunde tänka sig t.ex. att slopa utlandsupplåningskravet för direktinvesteringar. Även förra året krävde den borgerliga oppositionen en avveckling av valutaregleringen och en kortvarigare förlängning av lagstiftningen i avvaktan på ett sådant avvecklingsförslag. Jag vill också minnas att vi också faktiskt använde orden ”betydande liberalisering av valutaregleringen”. Då yrkade socialdemokraterna avslag på detta.

Jag hoppas verkligen att vi nästa år kan stå här i en annan debatt och finna att verkligheten har gått förbi finansutskottets majoritet och att valutaregleringen då är avskaffad.

Herr talman! Jag tror inte alls att socialdemokraterna skäms. Däremot tror jag att de känner en väldig dubbelhet och osäkerhet inför den långsiktiga utveckling på det ekonomiska fältet som nu utspelas. De har skäl att känna sig osäkra inför vad denna internationalisering, detta uppbyggande av väldiga finansiella maktimperier och deras inverkan på de nationella staternas politik betyder för regionalpolitiken, för arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitiken, för det sociala trygghetssystemet och för allt det andra som det dock har varit socialdemokratin förunnat att bygga upp här i landet. Allt detta kommer nämligen att vackla, och möjligheterna att föra en oberoende politik i dessa stycken kommer också att vackla, ju mera dessa transnationella imperier får inverka på de nationella staternas ekonomiska politik. Jag tycker i stället att det är nyliberalismens partier, moderaterna och folkpartiet, som här i dag borde skämmas, därför att de visar en så enorm likgiltighet inför den nationella självständighetens problem. De visar en enorm likgiltighet för internationaliseringen av kapitalet och vilka effekter som den får på den nationella demokratin här och i andra länder. De visar en enorm likgiltighet inför vad det betyder att Sverige skall vara beroende av en teknologi som har utvecklats i ett annat land, hos en imperialistisk stormakt, och som har utvecklats på militära grunder och sedan styr den civila tillämpningen här, därför att vi inte har byggt upp en nationell, självständig verksamhet på vissa teknologiområden. Man är likgiltig på den borgerliga sidan för hur svenska arbetsplatser och svenska arbetares förhållanden påverkas av den maktlöshet som det internationella beroendet håller på att trycka på oss på teknologiområdet. Den likgiltigheten tycker jag att man skulle skämmas för, för det är en likgiltighet för det egna landets befolkning, för demokratin och för hur människorna har det ute i arbetslivet. Jag tror emellertid, som jag tidigare sade, att socialdemokratin borde intressera sig mycket mer djupgående för de här frågorna. Annars är det risk att också den får skämmas inför den framtida arbetarrörelsen.
Herr talman! Låt mig först säga till Lars Tobisson: Jag skäms inte, och vi skäms inte för den politik som vi för. Den här rundan innebär endast en formell behandling av en rutinartad förlängning. Det är ett ständigt återkommande ärende som kommer upp till behandling varje år. Jag måste svara Anne Wibble att valutaförordningen ändå gäller årsvis. Ni har full frihet att återkomma, och jag känner också till att ni har gjort det, med kompletteringspropositionen som underlag. Vi får då ta en ny omgång, och vid det tillfället, när vi skall debattera valutaregleringen, har vi ett 165 fullständigt underlag. Det är bra naivt att tro att en total avreglering av valutamarknaden skulle öka friheten för den ekonomiska politiken. Tvärtom skulle det lägga Sverige öppet för spekulativa kapitalrörelser som kunde vara mycket svåra att bemästra.

Herr talman! Nu har både Jörn Svensson och Iris Mårtensson försäkrat att socialdemokraterna inte skäms. Men faktum kvarstår: medan Jörn Svensson mångordigt och vittsvävande argumenterar för en bibehållen valutareglering, gömmer sig Iris Mårtensson bakom formella argument. Jag tycker att det tyder på att det finns något som inte är alldeles övertygat och rakt. Iris Mårtensson hann i alla fall säga att det är naivt att tro att man helt skulle kunna ta bort valutaregleringen. Något närmare argument för varför det skulle vara så fick vi emellertid inte. Jag skall då själv försöka ta upp de argument som brukar tas upp och skärskåda dem. Man säger att det är viktigt att med en valutareglering försöka bevara vår ekonomisk-politiska handlingsfrihet. Men då säger jag: Det blir ingen ökad handlingsfrihet med en valutareglering, för det grundläggande är att vi i Sverige har åtagit oss att hålla en fast valutakurs och inte återkomma med nya devalveringar. Då måste vi — oavsett om vi håller oss med en valutareglering eller inte — sköta vår ekonomiska politik så att det inte uppkommer misstro mot den svenska valutan. Om vi fortsätter att låta kostnaderna stiga snabbare i Sverige än på andra håll, då kommer denna misstro att dyka upp. Och det spelar ingen roll om vi försöker bygga upp något hinder och så att säga tvingar svenska företag att spara för upplåningen utomlands, vilket vi nu håller på att göra — de kommer då att försöka minska den utsatthet som Anne Wibble beskrev tidigare, och då kommer det att krävas högre räntemarginaler för att förmå dem till ett fortsatt köp av statspapper för upplånade pengar. Jag har sagt att jag tycker att normen att vi inte skall låna utomlands är alldeles riktig. Men om man öppnar möjligheter för valutautlänningar att förvärva svenska statens kronobligationer, har man inte överskridit den. Det avgörande är att man på det viset flyttar över valutarisken, som enligt det hittillsvarande systemet staten har tagit på sig, på den kapitalplacerare som väljer att köpa kronobligationer. Detta är en väsentlig förbättring. Vi måste, som sagt, ha en hög räntemarginal för att förmå företag att ta hem pengar och placera dem i statspapper. Erfarenheten från andra länder — Danmark ligger väl närmast till hands — visar, att om man öppnar möjlighet för valutautlänningar att köpa kronobligationer, kan man också sänka räntenivån. Varför vill ni socialdemokrater att kostnaderna för statens upplåning skall vara högre än vad som faktiskt är nödvändigt?

Herr talman! Förstod jag Iris Mårtensson rätt när jag tolkade henne så, att hon menar att det betänkande som vi nu behandlar är ett rent formellt betänkande, medan behandlingen av den reviderade finansplanen om någon månad blir en behandling i sak? Såvitt jag förstår menade hon att vi då skulle ha ett mera totalt underlag för sakliga ställningstaganden. Men det enda som då har tillkommit utöver det som vi har tillgång till i dag är de borgerliga partiernas, och för all del vpk:s, motioner med anledning av kompletteringspropositionen. Det är i och för sig mycket glädjande om Iris Mårtensson menar att detta skulle ge ett bättre underlag för att man skall kunna ta ställning i sak. Det var ju ett hoppfullt initiativ. Sedan uppfattade jag Iris Mårtensson på följande sätt: Om vi tar bort valutaregleringar, öppnar vi oss för spekulativa kapitalrörelser. Då skulle jag vilja upprepa två påståenden. Vi har haft en valutareglering i Sverige, och vi har den fortfarande, och vi har också haft valutakriser och spekulativa kapitalrörelser. Slutsatserna av dessa två påståenden tycker jag är mycket tydliga: existensen av valutaregleringen hindrar inte uppkomsten av valutakriser. I själva verket skulle avskaffandet av valutaregleringar vara en sådan förtroendeskapande åtgärd som faktiskt skulle motverka spekulativa rörelser. Det skulle också, som Lars Tobisson sade, möjliggöra en lägre räntenivå i Sverige, vilket skulle vara utomordentligt betydelsefullt för den svenska ekonomin och för möjligheten att t.ex. skapa en högre tillväxttakt i landet, något som skulle ha en stor mängd positiva effekter på många företeelser. Inte minst skulle det ha betydelse för enskilda människors levnadsstandard, vilket ändå är målet för all ekonomisk politik.

Herr talman! Jag har försökt att studera de borgerliga talarnas terminologi. Det finns någonting som återkommer i dag lika väl som många andra dagar: talet om verkligheten. Verkligheten hinner i fatt oss, verkligheten kommer att tvinga oss. Vad är det för verklighet som de talar om? Det är maktens verklighet, den makt baserad utanför Sverige som skall tala om för den här riksdagen: Nu får ni göra som vi vill, annars är ni inte anpassade till verkligheten. Det är de internationella finansimperiernas verklighet, spekulanternas verklighet. Det är de som skall tala om för oss att vi inte får föra regionalpolitik, arbetsmarknadspolitik eller räntepolitik på det eller det sättet. Politiken måste föras så, att det passar imperiernas intressen och verklighet. Detta är den verklighet som de borgerliga talar om. Därför tror jag att det är viktigt att vi i den här stunden påminner oss om — vi som har våra rötter i svensk arbetarrörelse — att det också finns en annan verklighet. Det finns en verklighet där man har avskaffat privatbankernas, finansimperiernas och spekulanternas makt, där det inte längre finns några spekulanter som profiterar på andras arbete utan där folket genom sina representanter i riksdagen självständigt bestämmer om de stora och långsiktiga dragen i den ekonomiska utvecklingen. I den verkligheten har människorna ute i regionerna någonting att säga om sina bygders utveckling och behöver inte bara se dem förödda därför att det inte passar det internationella finanskapitalet att satsa där. I den verkligheten kan människorna ute på arbetsplatserna på ett skapande sätt delta i maktutövningen, och där kan de ha ett bestämmande inflytande över hur den teknologi skall se ut och tillämpas som de skall arbeta med med sina händer och som de skall använda i sin produktion. Det finns en annan verklighet, som framgår ur folkets egen kamp och ur dess egna skapande och som icke har sin rot i några internationella jätteimperier utanför Sverige. Det finns också en självständighetens och demokratins verklighet.
Herr talman! Jag hävdar fortfarande att det vi debatterar just nu är en rutinartad förlängning av valutaregleringen. Med anledning av de argument som nu har förts fram av borgerligheten kan jag hänvisa till att vi efter vad jag förstår kommer att få tillfälle att föra en ny debatt i juni månad. Om ni nu för fram alla era argument har ni ju ingenting att säga då. Regeringen har aviserat lättnader i valutaregleringen. Jag vill också understryka att läget är betydligt gynnsammare i dag än när valutakommittén lade fram sitt slutbetänkande. Från årsskiftet har vi faktiskt haft över 12 miljarder i valutainflöde, och bara den senaste månadens förbättringar är av påtaglig betydelse för den svenska ekonomin. En sak som är viktig i sammanhanget och som jag också vill understryka är att vi måste ha kvar vissa centrala delar av valutaregleringen. Det kommer vi aldrig ifrån. Om man sammanfattar vad som har sagts här i dag får man en självklar bild av vad valutaregleringen är och varför vi behöver ha den kvar. Till slut vill jag än en gång poängtera att det vi nu behandlar är ett rutinärende.

Herr talman! Det förefaller mig som om debatten rör sig i en värld vid sidan av den ekonomiska politik som vi egentligen har anledning att diskutera här i kammaren. Valutaregleringen är ett skyddsnät för penningpolitiken. Men det skyddsnätet måste rimligen anpassas till den situation i vilken stabiliseringspolitiken bedrivs. Vi har, som Iris Mårtensson nyss påpekat, haft förmånen av en betydande valutainströmning under senare tid, och den fortsätter av allt att döma. Vi har också kunnat notera att kronan har en stabil ställning. Då kan man fråga sig: Skall man inte ta konsekvenserna av detta när det gäller valutaregleringen? Vi från centern känner oss ganska otåliga i den här frågan därför att en kvardröjande valutareglering får betalas av svenska folket i form av en onödigt hög ränta. Vi har en realränta här i landet som är direkt investeringshämmande. Därför har vi svårt att förstå hela filosofin med en förlängning. Vi tycker i och för sig att det skulle räcka med en beredskapslagstiftning. En sådan hade kunnat genomföras med omedelbar verkan. Nu är läget tydligen inte sådant att man kan få en sådan beredskapslagstiftning beslutad här i kammaren, och därför har vi accepterat en förlängning till årsskiftet. Men under tiden fram till årsskiftet bör man enligt vår uppfattning självfallet förbereda en avveckling i allt väsentligt av valutaregleringen och därmed få en anpassning till situationen på världsmarknaden också när det gäller penningpolitiken. Skall vi när det gäller vår valutahandel föra en politik som är helt skild från den handelspolitik och de handelsrelationer vi har, hamnar vi naturligtvis i orimliga situationer i längden. Jag tycker därför att det är ganska självklart att vi nu skulle vara mogna för en avveckling av valutaregleringen. Herr talman! Jag vill begränsa mig här i kväll vid denna sena timme till att

Herr talman! Det känns litet ironiskt att höra Nils G. Åsling argumentera för valutaregleringens upphävande i sinom tid på basis av att det under den socialdemokratiska regeringen gått så bra och kronan är så stark. Det är i och för sig en lustig argumentation. Det är emellertid så, Nils G. Åsling, att med det parlamentariska system vi har finns den möjligheten att det kan bli en borgerlig majoritet med ty åtföljande borgerliga regeringsbildningar och borgerliga regeringskriser. Då vet vi ju hur det brukar gå med valutan och med bytesbalansen. Mot den bakgrunden är det nog trots allt tryggast att ha valutaregleringen kvar.

Herr talman! Jag tror att en borgerlig regering lika litet som en socialdemokratisk regering i Sverige har ett avgörande inflytande över världskonjunkturen, över oljepriser, dollarkurser och andra faktorer som bestämmer den miljö i vilken vår stabiliseringspolitik arbetar. Därför tror jag att man skall följa den världsekonomiska utvecklingen och inrätta de ekonomisk-politiska åtgärderna här i landet därefter. Det får gälla oberoende av vilken regering som sitter.
Herr talman! Dessa sista statsmannamässiga visdomsord måste man tolka så, att det över huvud taget inte spelar någon roll vilken regering vi har i Sverige. Det betyder alltså att det är meningslöst vilken regeringspolitik som förs. Då är den svenska demokratin totalt maktlös.
Herr talman! Jag tillät mig tro att detta inte var en ideologisk fråga utan en fråga om de ekonomiska fakta som vi har att registrera här, nämligen att kronan nu har en stark ställning. Vi har en hygglig utveckling av vår bytesbalans. Om vi någon gång skall anpassa vår valutapolitik till vår omvärld, som vi är så beroende av för vår export, så är det nu. Jag kan inte inse att det är ett ställningstagande med en sådan djupare ideologisk innebörd som Jörn Svensson vill göra det till.

Herr talman! Som jag nyss sade är det trots allt den internationella konjunkturen som styr våra dispositioner i detta lilla land, intimt beroende av en omvärld.
Herr talman! Ja, det förnekar jag inte. Det är ju en vacker bekännelse till den maktlöshet som demokratin har i en kapitalistisk värld. Nils G. Åsling borde ändå förstå att ett visst inflytande har den ekonomiska politik som en regering försöker föra. Vad jag försöker betona är att under de borgerliga åren spelade det liksom ingen roll vad det var för slags konjunktur — det var lika illa ändå och lika stora valutaproblem. Bl.a. av den anledningen bör valutaregleringen vara kvar.
Kammaren övergår nu till att debattera finansutskottets betänkande 27 om inrättande av sedeldepåer för riksbanken hos postverket.

Herr talman! Vi från vpk:s sida har gått emot det förslag om inrättande av fler sedeldepåer med ty åtföljande nedläggning av ytterligare ett antal riksbankskontor som nu föreligger till behandling. Det har vi gjort av framför allt fyra anledningar. Den första anledningen är att förslaget, och valet av tidpunkt och sätt för dess framläggande, enligt vår mening faktiskt strider mot det tidigare beslut i denna fråga som riksdagen har fattat. Det var nämligen meningen att detta beslut, som innebar en sorts experiment med sedeldepåer i stället för fullt utrustade kontor, skulle följas av en systematisk utvärdering. Man skulle i lugn och ro överväga vilka erfarenheter som provverksamheten hade gett innan man bestämde sig för den fortsatta kursen på området. Det har nu inte skett någon verklig utvärdering. I stället har man lagt fram ett mer långtgående förslag, som innebär inrättande av fler sedeldepåer och nedläggning av ytterligare riksbankskontor. Vi tycker inte att det är en bra arbetsmetod att jobba på det sättet. När vi från vpk:s sida väcker förslag här i riksdagen får vi många gånger höra: Ni måste vänta, så att vi får utvärdera det som nyligen har beslutats innan vi bestämmer oss för hur vi skall ställa oss till era förslag. Ofta är det säkert en riktig arbetsmetod att ordentligt utvärdera det första steg som man har tagit på ett område innan man springer vidare. Därför riktar vi kritiken mot själva handläggningen. Man har i detta fall inte följt den angivna arbetsmetoden, utan här har man rusat på utan att invänta någon egentlig analys av det tidigare steget. Den andra invändning som vi har är mer principiell. Vi menar att den service som vid sedeldepåer skall ges till banker och allmänhet skall vara riksbankens ansvar. Det är ingenting som riksbanken skall överlåta på postverket. Enligt regeringsformen är det bara riksbanken som får utge sedlar, och enligt lag är det riksbanken som skall svara för sedelförsörjning och sedelvård. Då kan man inte lägga över delar av denna verksamhet på Prot. 1985/86:141 någon annan institution, i synnerhet inte en institution som själv är 14 maj 1986 riksbankens kund i just det här avseendet. Ta TER MA RES Sedeldepåer för Den tredje invändningen är att en mer allmän övergång till sedeldepåer i isbåskern stället för riksbankskontor enligt vår mening medför sämre kontroll och ag ra SS försämrad sedelvård. Fler och fler sedlar kommer att återcirkulera, utan att POStverket man har kunnat kontrollera dem eller hunnit räkna dem ordentligt. Det betyder att sedelkvaliteten kommer att försämras, i och med att det blir en sämre kontroll och utsortering av undermåliga, nedslitna sedlar. Det må så vara att det för de stora finansinstitutionerna kanske inte betyder så mycket, eftersom de rör sig med betalningar av annat slag och inte direkt är berörda av att de sedlar som de växlar ut och in är något sämre. Men för allmänheten och för t.ex. den automathandel som får allt större betydelse och som utnyttjas av allmänheten har det en praktisk betydelse att man håller en bra sedelkvalitet. Vi fruktar att det inte går att göra det på samma sätt som nu om man i större utsträckning har sedeldepåer. Min fjärde invändning har att göra med personalens inställning till att man plötsligt tar detta nya steg att inrätta fler sedeldepåer utan att diskutera frågan ordentligt. Personalen har också gett uttryck för en del av de farhågor som jag tidigare nämnt. Jag skulle nog vilja, i all vänlighet, påpeka för finansutskottet och riksdagen, såsom representanter för statlig verksamhet, statliga institutioner och statliga företag, att det inte är särskilt bra när man gång på gång kör över personalen och de fackliga organisationerna och inte lyssnar på deras synpunkter och råd. Med detta har jag inte sagt att de synpunkterna i alla delar och i alla situationer nödvändigtvis är de riktiga. Bakom dem ligger naturligtvis också ett intresse, inte minst ett intresse av att bevara den egna arbetsplatsen, ett sysselsättningsintresse. Men man måste också beakta att det handlar om människor som har erfarenhet av hur våra beslut i praktiken förs ut och fungerar. Det är de som skall jobba med de förutsättningar som vi skapar. Det är de som skall ta följderna av våra eventuella misstag. Då tycker jag att det är litet dålig stil att, som man har fått se på senare tid, gång på gång i statlig verksamhet köra över de anställdas synpunkter. När det gällde att bolagisera DAFA, vilket gjordes häromåret, kördes de anställda över. Vid förändringarna inom Teli, som var uppe till debatt förra veckan, kördes de anställda över. Och nu i fråga om riksbanken och sedeldepåerna körs också de anställda över. Jag tror att det är mycket farligt om man låter organisationskonsulter och teknokrater styra strukturoch organisationsförändringar inom den allmänna verksamheten och på detta sätt mer och mer konsekvent gå förbi de anställda. Man måste se dessa människor som en resurs som skall tas till vara på ett bättre sätt och inte bara sopas undan, därför att det av relativt kortsiktiga besparingsskäl — som man tror i varje fall — skall vara möjligt att gå snabbare fram på det här området än det ursprungligen var planerat. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen till betänkande 21:

Herr talman! Det är otvivelaktigt så att ord står mot ord på de olika punkterna. De anställda som arbetar med dessa saker har en annan värdering av dessa förändringar — vad de redan har åstadkommit och vad de kan riskera att åstadkomma — än vad ledningsorganen och finansutskottets majoritet har. Då är frågan vems ord som skall äga giltighet. Detta kan man ju diskutera. Personalens argument är delvis desamma som användes i en tidigare debatt, innan vi flyttade till det här huset, av herrar Wärnberg och Sträng, som dock hade en viss erfarenhet på detta område, vågar jag påstå. Det är också beaktansvärt att när personalen har uttalat sig har den alltså inte, och det tror jag att den medvetet har gjort för att ge tyngd åt sina uttalanden, åberopat några sysselsättningsargument. Den har i stället åberopat de olika argument som jag här har anfört, framför allt de som gäller kontrollen och sedelkvaliteten, alltså sakargument. Personalen har inte använt situationen för att föra fram sina specifika intressen. Detta har den kanske gjort i andra sammanhang. Men allt detta gör att man på ett annat sätt borde ha tagit fasta på personalens invändningar. Rimligtvis ligger det någonting i dem. Jag har tidigare noterat att det har blivit en alltför spridd vana, då det gällt statlig ledning och statliga beslut, att man på detta sätt kör över de anställda som ju ändå har den viktigaste erfarenheten i sammanhanget. Därför har Arne Gadd icke övertygat mig med sina påståenden, som ju för Övrigt inte följs av någon längre argumentering utan bara är påståenden rakt ut.

Herr talman! Nu begår Arne Gadd det misstag som han alltid begår i besparingstider, nämligen att han bara ur ett budgetårs perspektiv och inte från litet mera långsiktiga synpunkter ser hur en viss samhällelig eller statlig struktur och organisation på sikt tjänar samhället i olika avseenden. Gör man sådana analyser visar det sig gång på gång att det man från början tror är en besparing får andra, indirekta effekter, som för samhället totalt sett leder till obekvämligheter, förluster, endera i mätbara pengar eller i andra typer av kvaliteter, där verkningarna alltså slår tillbaka på de samhälleliga förhållandena. Så är det också här.